Fru talman! Thomas Morell har frågat mig om jag och regeringen avser att försvara det antagna mobilitetspaketet. Sommaren 2020 fattades ett historiskt beslut i och med att vissa regler om vägtransporter ändrades när det så kallade mobilitetspaketet antogs av EU-parlamentet och rådet. Reformen, som föregåtts av mer än tre års förhandlingar, innebär bättre arbetsvillkor för yrkesförarna, rättvis konkurrens och ökad trafiksäkerhet i den europeiska transportsektorn. För regeringen, som varit ledande i arbetet med mobilitetspaketet, var det en viktig seger att få de nya reglerna på plats. Fackföreningsrörelsen och den svenska åkeribranschen har stått eniga bakom vår linje. Vinsterna med mobilitetspaketet är nu hotade genom att sju medlemsstater i femton olika mål i EU-domstolen begärt att hela eller delar av reformen ska ogiltigförklaras. Om dessa länder lyckas med sina föresatser missar vi chansen att främja sjysta villkor och rättvis konkurrens för hela transportbranschen. Regeringen har därför beslutat att Sverige aktivt ska försvara mobilitetspaketet i samtliga mål i EU-domstolen. Tillsammans med svensk fackföreningsrörelse och åkeribranschen kommer vi nu återigen att ta strid för sjysta villkor och sund konkurrens i transportsektorn.
Fru talman! Tack för svaret, statsrådet Tomas Eneroth! Jag får korrigera historieskrivningen lite grann. Det var faktiskt Peter Lundgren som startade det här arbetet i EU och som tillsammans med Jens Nilsson lade grunden till det som senare blev ett beslut. Det är oerhört viktigt. Det var en lång väg fram till att beslutet fattades. Det var många förhandlingar och mycket kompromissande, men till slut landade det här mobilitetspaketet. Mobilitetspaketet har sin grund i den osunda konkurrens som har uppstått inom transportnäringen, där man ägnar sig åt social dumpning. Man följer inte reglerna om cabotage eller kombitrafik. Man bedriver alltså godstrafik i en värdmedlemsstat, som man kallar det, utan att ha ett lagligt stöd för det. Det här har inneburit att man har en fast etablering av fordon och förare i andra länder än sin hemstat, månader i sträck. Det har till och med gått så långt att man här i Sverige har mobila däckverkstäder. Man fraktar hit bränsle som man smugglar in i Sverige och förser de här bilarna med. Den riktigt svarta sidan i den här verksamheten har vi på smuggelsidan, där det kommer in narkotika, alkohol, vapen och sprängämnen. Vi har även trafficking. I förra veckan redovisade polisen att man gjort stora tillslag mot sexhandel. Det är oftast unga tjejer från Rumänien som smugglas in i landet. Det är den verksamheten som är den mörka delen i den här otillåtna trafiken som finns i Sverige, och det är det som har varit grunden till att få en skärpning. Mobilitetspaketet kom till för att styra upp det här så att inte de kriminella nätverken har den fria marknaden genom att helt enkelt ta kommando över logistikflöden, för det är det de gör. De använder logistikflödena för sin egen verksamhet. Ni såg kanske på Uppdrag granskning i förra veckan om problemet med att man stjäl kläder från de här gåvoburkarna där människor skänker kläder till behövande. Kläderna stjäls av ligor för att sedan transporteras ut ur landet med lastbil och säljas på den svarta marknaden i andra länder. Detta har fått en fri grogrund för att man inte har skött kontrollerna. Man har inte följt upp och förstått vikten av att följa den lagstiftning som finns. Därför blir jag lite orolig. Regeringen har ju inte visat framfötterna när det gäller att i faktisk handling stärka upp kontrollerna i Sverige. Vad är det då som säger att regeringen skulle driva de här frågorna på EU-nivå? Man behöver kratta manegen här hemma. Men här har vi en kontrollverksamhet som har varit på ett sluttande plan i många år. Sedan jag lämnade trafikpolisen 2007 har verksamheten i stort sett minimerats. På min enhet, där jag var anställd, hade vi tre turlag och nio i yttre tjänst i varje turlag. I dag finns det totalt tre trafikpoliser med tung behörighet. Det gör det oerhört svårt att komma åt den här typen av svart marknad i transportnäringen. Ska mobilitetspaketet verkligen få den kraft som det är tänkt måste regeringen vara mer på tåspetsarna i den här frågan.
Fru talman! Jag måste säga att jag blir bekymrad över både Thomas Morells historieskrivning och verklighetsuppfattning i den här frågan. Jens Nilsson gjorde otroliga insatser för att hantera och uppmärksamma frågan om chaufförers usla arbetsvillkor och villkoren i transportbranschen efter den nyliberala avregleringsvåg som fanns, där allt handlade om att det ska vara fria transporter till lägsta pris. Det skapade en orimlig situation och en osjyst konkurrens på transportmarknaden. Den processen ledde till en diskussion där vi i flera länder tog strid för svensk åkerinäring och för arbetsvillkoren för dem som jobbar i transportbranschen. Natten mellan den 3 och 4 december förhandlade jag fram slutpaketet, mobilitetspaketet, som nu har blivit verklighet och som innebär helt andra förutsättningar för kontroll och för ordning och reda i yrkestrafiken i hela Europa. Problemet för Thomas Morell är att Peter Lundgren och Sverigedemokraterna på Europanivå, i EU-parlamentet, finns i samma partigrupp - ECR - där till exempel det polska partiet Lag och rättvisa är ledande. Det är de som nu vill stoppa detta. Det är de som nu ingriper i EU-domstolen och vill häva hela mobilitetspaketet. Hur agerar Thomas Morell och Sverigedemokraterna när er egen partigrupp i EU-parlamentet vill stoppa mobilitetspaketet? Har Thomas Morell agerat på europeisk nivå för att säkerställa att mobilitetspaketet, som är så viktigt för Sveriges åkerinäring och åkeriföretag, ska kunna leva vidare? Vi agerar som regering. Vi intervenerar. Så kraftigt har Sverige sällan agerat, för vi tänker inte acceptera att en sådan viktig reform stoppas genom att länder obstruerar på det sätt som Sverigedemokraternas samarbetsparti Lag och rättvisa nu gör. På samma sätt är det på nationell nivå. Thomas Morell berömmer ofta regeringen för de insatser vi har gjort med klampning, med sanktionsavgifter och med ökade kontroller inte minst av polisen för utländsk yrkestrafik. Det gäller också våra ansatser att utreda och kanske få en yrkestrafikinspektion på plats. Men sanningen är att Thomas Morell vill samarbeta med sitt gamla parti Moderaterna. Han vill att Ulf Kristersson ska bli statsminister, utan att ställa, som jag förstår det, några krav på vad en moderatledd regering ska göra för insatser när det gäller yrkestrafiken.

Frågorna kvarstår: Var är listan? Kommer ni att ställa krav? Regeringen har drivit igenom reformer under hela denna period för att stärka svensk åkerinäring, för att skapa sjysta villkor inom transportbranschen. Nu ska fackföreningsrörelsen tillsammans med åkeribranschen säkra att utstationering ska gälla, så att det blir sjysta villkor från dag ett. Thomas Morells stora bekymmer är att både i Sverige och på EU-nivå samarbetar ni med krafter som vill något helt annat än det Thomas Morell säger sig stå för. Det blir bekymmersamt.
Fru talman! Jag tackar för svaret, statsrådet. Jag kan lugna Tomas Eneroth med en sak. Låt mig reda ut begreppen. Peter Lundgren är den som kommer att kämpa stenhårt för att mobilitetspaketet ska vara kvar, alldeles oavsett vad övriga i partigruppen säger. Peter kommer att stå fast i den uppfattningen, nämligen att mobilitetspaketet ska ligga kvar. Kommer vi att ställa krav på en moderatledd regering? Jag kommer att ställa krav på att det ska vara ordning och reda på vägen. Statsrådet behöver inte vara det minsta orolig, för jag kommer att driva frågan alldeles oavsett vem som är statsminister. Det är kristallklart. Det är ytterst sällan jag berömmer regeringen när det gäller klampning och beställaransvar. Jag har kritiserat. Det är en viss skillnad. Klampningen håller bara i 36 timmar. Det finns åtskilliga exempel där de väntar ut de 36 timmarna. De tar en reducerad veckovila, och sedan drar de så fort klampen åker av. Sedan var det beställaransvaret. Två domar har överklagats. Det finns inte ens en lagakraftvunnen dom i något ärende. Ändå antogs beställaransvaret 2018 - så det har varit verkningslöst. Av de 100 cabotagemiljonerna som regeringen har tillfört kan polisen redovisa 2,6. Vart de andra pengarna har tagit vägen vet ingen människa. När vi ser hur det fungerar och hur få kontrolltjänstemän som finns blir man ändå imponerad av det fåtal som finns kvar. De gör ett enastående bra arbete i Västerås, Eskilstuna, Sundsvall och Helsingborg. Det finns dessutom en polis i Göteborg som gör ett jättebra arbete. Men detta uppfyller inte kraven i kontrolldirektivet. Där står det att fordon ska kontrolleras dygnets alla timmar och årets alla dagar på det stora vägnätet. Hur ska man reda ut detta när det finns ungefär 200 personer att disponera? Hur ska de klara detta 24 timmar om dygnet, alla dagar i veckan, hela året? Det handlar om hela det stora vägnätet. Det funkar inte. Därför är jag orolig för om regeringen kommer att agera för att mobilitetspaketet ska ligga fast, när man inte ens reder ut den situation som finns här hemma för att stärka kontrollverksamheten. Ja, det kommer en utredning den 30 april är det sagt. Den kommer säkerligen att roa mig åtskilliga dagar därefter. Men det hjälper inte. Det måste finnas en kontrollverksamhet som fungerar fram till dess att utredningen har landat och det kommer något annat. Då kan man inte låta verksamheten fallera, utan den måste fungera i dag och i morgon. Jag ska ge ett exempel i mitt slutanförande som visar hur illa ställt det är.
Fru talman! Jag tror inte att någon som följer debatten missade det som Thomas Morell just nu bekräftade. Att individen Peter Lundgren kommer att kämpa må vara hänt, men det parti och den partigrupp som han tillhör gör allt de kan för att stoppa mobilitetspaketet. Det är verkligheten. 15 fall drivs nu i EU-domstolen där man vill häva hela eller delar av mobilitetspaketet. Sveriges regering agerar. Vad gör Sverigedemokraterna? Thomas Morell säger att han minsann själv, oavsett regering, kommer att kämpa för bra villkor i transportnäringen. Det betvivlar jag inte. Jag uppskattar att Thomas Morell har ett eget individuellt engagemang. Men Thomas Morell ingår i Sverigedemokraterna, som inte kommer att ställa krav på Moderaterna om en enda fråga när det gäller åkerinäringen eller transportarbetarnas villkor för att Ulf Kristersson en dag ska bli statsminister. En röst på Thomas Morell kan ändå innebära att vi får en utveckling i Sverige där en moderatledd regering låter bli att göra insatser som skapar sjysta villkor i transportnäringen. Så var det innan 2014. Då fanns inte klampning. Då fanns inte sanktionsavgifter i den utsträckning som finns i dag. Då fanns inget beställaransvar eller extra öronmärkta resurser till polisen för cabotagekontroller. Då fanns inte en regering som på Europanivå drev frågor om ett mobilitetspaket, sjysta villkor och sjysta konkurrensvillkor inom transportnäringen. Det är den stora skillnaden. Efter 2014 fick vi en socialdemokratiskt ledd regering. Tillsammans med fackföreningsrörelsen och transportbranschen har vi systematiskt drivit en utveckling för att förbättra villkoren på europeisk nivå och i Sverige för transportnäringen. Det är en lång resa med tuff konkurrens och tuffa villkor. Men nu finns klampning, sanktionsavgifter, beställaransvar och extraresurser till polisen. Och nu finns ett mobilitetspaket på plats, som jag var med och förhandlade fram natten mellan den 3 och 4 december. När vi nu står i läget att implementera detta, se till att paketet verkligen gäller, finns ett antal medlemsländer som driver 15 ärenden för att stoppa det. Drivande är partiet Lag och rättvisa - Thomas Morells och Sverigedemokraternas samarbetsparti i Europa. Grundfrågan går tillbaka till Thomas Morell. Ägna nu tiden åt att förklara varför Sverigedemokraterna tycker att det är rimligt att Lag och rättvisa ska stoppa processen med mobilitetspaketet, eller på vilket sätt en moderatledd regering kommer att främja åkerinäringen eller transportarbetarnas villkor i Sverige.
Fru talman! Jag tackar för svaret, Tomas Eneroth. Det råder inget tvivel om vad en röst på Thomas Morell kommer att innebära. Den kommer att innebära en kamp för att få ordning och reda i svensk transportnäring. Det råder inget tvivel om detta. Vi ska inte blanda bort korten. Vi kan ägna oss åt hur det ser ut här hemma, där regeringen har ansvaret. Här stoppade polisen ett utländskt fordon där både färdskrivaren och Adblue-utrustningen var manipulerade. Adblue har med avgasreningen att göra. När den är manipulerad blir det betydligt högre utsläpp av både kväveoxider och partiklar. Vad fick detta för konsekvenser? Jo, polisen tog bilen i beslag för att utreda huruvida utrustningen fanns i fordonet eller inte. Åklagaren hävde beslutet och menade att det inte fanns ett lagligt stöd. Man blir minst sagt orolig när en åklagare säger att det inte finns ett lagligt stöd. Det är bara att läsa innantill i EU-förordningen, i sjätte kapitlet: "Det är förbjudet att förfalska, dölja, hemlighålla eller förstöra uppgifter på diagrambladet, i färdskrivaren eller på förarkortet samt utskrifter från färdskrivare." Det står att det är förbjudet. Det står också att "om de certifierade kontrolltjänstemännen vid kontrollen funnit tillräckligt med bevis som leder till en skälig misstanke om bedrägeri ska de ha befogenhet att skicka fordonet till en auktoriserad verkstad för ytterligare provningar". Allt det här och mycket därtill står i lagstiftningen, men vi får inte till det i Sverige. Jag har tjatat om det här i talarstolen åtskilliga gånger, men statsrådet är svaret skyldig. När tänker ni få till en kontrollverksamhet som fungerar och lagför den som begår brott?
Fru talman! Jag har ju svarat på frågorna många gånger. Vi tillför resurser till polisen. Det finns fler poliser än någonsin. Vi öronmärker resurser för kontroller på väg, och vi har infört klampning, sanktionsavgifter, beställaransvar och en mängd andra saker. Det tror jag att de flesta är bekanta med. Men Morell smiter ännu en gång undan ansvaret för vad det innebär att vara riksdagsledamot och företräda ett parti. Det här som jag håller upp är uppenbarligen Sverigedemokraternas kravlista för en moderatledd regering. Här finns inga - inte ett enda - krav på att ta ansvar för mobilitetspaketet, för att lastbilschaufförer ska ha sjysta arbetsvillkor, för att svensk åkerinäring inte återigen ska drabbas av dumpade villkor och orimliga sociala villkor för dem som kör utländska lastbilar i Sverige. Eftersom Thomas Morell inte vid ett enda tillfälle har nämnt att Sverigedemokraterna kommer att ställa några sådana krav är en röst på Sverigedemokraterna uppenbarligen något som kan innebära att vi får en moderatledd regering som får frikort i transportfrågorna. Det gör det väldigt enkelt att se att om man vill ha sjysta villkor i transportsektorn och bra villkor för dem som jobbar som yrkeschaufförer och för svensk åkerinäring, ja, då är alternativet väldigt tydligt. Det är med en socialdemokratiskt ledd regering som vi har sett till att förändra verkligheten och få mer kontroller och bättre villkor på europeisk nivå och i Sverige. Detta medan Sverigedemokraterna som parti på europeisk nivå samarbetar med Lag och rättvisa, som vill stoppa mobilitetspaketet, och i Sverige samarbetar med Moderaterna, som inte heller har drivit frågor som främjar åkerinäringens villkor. Det är ju sanningen.